Herr talman! Regering och riksdag har många gånger uttalat vikten och behovet av att eleverna i gymnasieskolan så snart som möjligt får orientering om och insikt i dataområdet. Dessutom har kommunerna rekommenderats att utöka antalet platser inom gymnasieskolan genom attt.ex. anordna högre specialkurser. Dessa pengar har inte räckt, utan det finns kommuner vilka reagerade snabbt på regeringens signaler, inrättade högre specialkurser och inköpte utrustning efter den 1 juli 1984 som nu har blivit helt utan statsbidrag. Det kan naturligtvis inte ha varit avsikten. Jag har i en motion påtalat att det finns kommuner som kommit i kläm mellan de olika statsbidragssystemen och begärt att regeringen skall pröva om det nya statsbidraget för läsåret 1985/86 skulle kunna utgå i de fall kommunerna fått avslag av STU på grund av medelsbrist. Självfallet skall avräkning ske, så att inte dubbla statsbidrag kan utgå. Jag tolkar utskottet så, att ingenting hindrar att regeringen prövar frågan för de kommuner som tidigare inte fått något bidrag alls. Utskottet skriver ju att ”ytterligare” bidrag inte kan utgå. Avsikten med förändringarna i statsbidragsbestämmelserna varje år kan rimligen inte ha varit att straffa de kommuner som genast lyssnat på rekommendationer och försökt leva upp till intentionerna om ett snabbt igångsättande, utan tvärtom måste avsikten vara att stimulera dessa kommuner. Datautrustning är dyr. Jag skall ta ett litet exempel från min egen kommun, Nybro. Vi inrättade hösten 1984 två högre specialkurser och köpte den 5 juli utrustning för 356 651 kr. Givetvis förutsatte vi att statsbidrag skulle utgå, åtminstone som tidigare termin med 6 000 kr. per elev, vilket skulle ha gjort 186 000 kr. Med nuvarande regler får vi inget stöd alls. Om vi hade väntat ett läsår, hade vi fått 50 20 av kostnaden. Men jag tolkar som sagt utskottets skrivning positivt och räknar med att regeringen löser problemet, även om riksdagen i dag formellt avslår min När det gäller grundskolan uttalade en representant för skolöverstyrelsen i förra veckans nummer av Kommun Aktuellt att det kan bli aktuellt med retroaktiva statsbidrag för inköp av datautrustning. Säkert går det att lösa denna fråga också för gymnasieskolan.

Herr talman! Utbildningsutskottets betänkande nr 29 handlar om utbildning för kulturoch informationsyrken. Jag kan rent allmänt konstatera att vi moderater endast på en punkt har en uppfattning som avviker från utskottsmajoritetens. Det gäller journalistutbildningen. Det är tacknämligt att UHÄ har utrett frågan och föreslagit en försöksutbildning i Göteborg. Det gäller en ettårig utbildning om 40 poäng som en påbyggnad till en högskoleutbildning i olika ämnen motsvarande 120 poäng. Det är att beklaga att regeringen inte har velat anamma detta förslag. Regeringen kryper bakom förhållandet att UHÄ genomför en annan utredning, som rör utbildningen inom områdena information och kommunikation, och säger sig vilja se journalistutbildningen i det sammanhanget. Man undrar om detta är det verkliga skälet eller om det helt enkelt är rädsla för facket som har dikterat regeringens ställningstagande. Fackets makt i sådana här frågor är ju stor och kommer till uttryck inte minst i det avtal som Journalistförbundet har slutit och som ger facket veto när det gäller tidningsföretagens praktikplatser. Rent allmänt kan man konstatera att journalistutbildningen som den nu bedrivs här i landet inte är bra. Tidningarna vill många gånger inte anställa folk som kommer ifrån våra journalisthögskolor. Det diskuteras alternativa utbildningsmöjligheter. I debatten har man bl.a. föreslagit inrättandet av en pressens folkhögskola. Det finns vidare en nordisk journalisthögskola, veterligen den enda privata högskolan i landet, i Mullsjö. Mångfalden är naturligtvis särskilt viktig när det gäller ett yrke som journalistyrket. Det ansvariga statsrådet säger sig vilja åstadkomma denna mångfald genom att införa någon form av kvotering. Men det är förvisso inte mera kvotering vi behöver i det här landet, utan snarare mindre kvotering, och helst ingen kvotering alls. UHÄ:s förslag om försöksverksamhet har stora fördelar. Det skulle innebära att de studerande fick en gedigen allmän kunskap i sådana ämnen som speciellt intresserar dem. Det skulle göra det möjligt för de studerande att gå in i en utbildning utan att vara bundna vid ett visst yrke när studierna är avslutade. Efter uppnådda 120 poäng får de en chans att själva konstatera om de trivs med journalistyrket eller inte. På det sättet skulle man slippa att uppleva det som så ofta förekommer inom den linjeutbildning som så olyckligt har införts på de filosofiska fakulteternas område, nämligen att en studerande så småningom finner att den utbildningslinje som påbörjats inte rör ett yrkesområde som han eller hon vill ägna sig åt. Den studerande upptäcker plötsligt att de år som gått i själva verket är bortkastade och att han inte inom något annat område kan räkna sig till godo de delar av utbildningen som genomförts. Mångfalden är som sagt viktig, eftersom vi behöver journalister med olika inriktning. Vi behöver naturvetare, samhällsvetare och humanister med gedigna kunskaper. Mot den bakgrunden är det att beklaga att regeringen inte har velat ställa sig bakom UHÄ:s mycket modesta förslag och åtminstone försöksvis inrättar utbildningen i Göteborg. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 4, som samtliga borgerliga partier ställt sig bakom, och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! När det gäller frågan om en alternativ journalistutbildning kan jag nöja mig med att i huvudsak instämma i de argument som redan har framförts av Birger Hagård och som för övrigt finns belysta i reservation 1. När det sedan gäller frågan om en konstoch formutbildning i Umeå så har det sedan länge funnits önskemål om att kunna förlägga utbildningar inom den kulturella sektorn också till Norrland. UHÄ har nu utarbetat ett förslag om en sådan högre konstnärlig utbildning som skulle förläggas till universite tet i Umeå. Det förslaget grundar sig på ett noggrant förberedelseoch planeringsarbete. Enligt vår mening knyter detta förslag också väl an till de befintliga utbildningar som redan finns i regionen. Då tycker vi att det är litet förvånande att utskottsmajoriteten avvisar förslaget — egentligen inte med några sakliga motiveringar utan med hänvisning till att förslaget grundar sig på ett ofullständigt planeringsunderlag.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

Herr talman! Frågan om den framtida journalistutbildningen är som både Birger Hagård och Larz Johansson har sagt mycket viktig. I folkpartiets partimotion tog vi också upp den här frågan och konstaterade att det förslag som hade lagts fram av UHÄ fick ett mycket starkt remisstöd. Tanken är ju att man skall skaffa sig en ordentlig utbildning vid universitet eller högskola; det är bra om journalisterna får ordentliga ämneskunskaper. Jag hörde för några veckor sedan tidningen Expressens chefredaktör tala i en debatt i radio om journalistutbildningen. Han sade att han själv hade en humanistisk utbildning. Bl. a. hade han läst religionsvetenskap och menade att det hade för honom varit en mycket bra bakgrund och en mycket bra utbildning i hans journalistiska verksamhet. Jag tror att han är typisk för väldigt många aktiva journalister i dag. Det är utmärkt om de journalister som är verksamma har olika bakgrund. Det är bra om det finns journalister som har en ordentlig teknisk eller naturvetenskaplig utbildning. Det är bra om det finns journalister som har en utbildning i humaniora, samhällsvetenskap, juridik eller medicin. Den utbildningen får man alltså vid universiteten och högskolorna. Sedan är då tanken att man skall bygga på med en journalistisk utbildning. Jag beklagar liksom de övriga talarna hittills i den här debatten att regeringen trots denna utredning och trots det starka remisstödet inte har fört fram detta förslag till riksdagen. Det är beklagligt att socialdemokraterna och kommunisterna i utskottet inte har kunnat gå en annan väg än vad regeringen har gjort. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 1. I folkpartiets kulturpolitiska motion har vi föreslagit att ytterligare 1 milj.kr. skall tillföras danshögskolan. Det innebär, säger vi, att man får en förstärkning på fyra punkter inom danshögskolan. Det gäller för det tredje en förstärkning av ämnet scenisk framställning inom mimlinjen. Slutligen — för det fjärde — underlättar en sådan ekonomisk satsning också besök av gästpedagoger. Sammantaget skulle detta innebära att danshögskolan kunde befästa sin ställning som kulturcentrum inom dansens område. Med dessa motiveringar, herr talman, yrkar jag också bifall till reservationerna 3 och 6.

Herr talman! Högre utbildning på det konstnärliga området finns i dag bara i Göteborg och Stockholm, vilket vpk anser vara otillfredsställande både från nationell och från regional synpunkt. Rent allmänt kan man säga att högre utbildning i humanistiska ämnen inte tillhör det högst prioriterade när det gäller satsningen på högskoleområdet. I ord betonas gärna humanioras betydelse, men det leder sällan till konkreta reformförslag. Förslaget om en högre konstnärlig utbildning kan utgöra ett bra exempel på detta. Ifrågavarande förslag har varit föremål för ett långvarigt beredningsarbete, och enigheten om att den humanistiska utbildningen i Norrland — det gäller alltså universitetet i Umeå — behöver förstärkas är stor. UHÄ har tagit fasta på detta i sin anslagsframställning för 1985/86 och föreslår en linje för fri konst samt formgivningsoch designinriktad utbildning vid universitetet i Umeå. Vpk anser att detta är ett bra reformförslag och har därför valt att stödja det i form av en motion till årets riksdag. Herr talman! Jag vill med det sagda yrka bifall till reservation 2 och 7.

Herr talman! I betänkandet 1984/85:29 behandlas anslag till kultur och information, och jag vill nu bemöta argumenten i de till betänkandet fogade reservationerna. I reservation 1 behandlas, som vi redan har hört, försöksverksamhet med alternativ journalistutbildning — en försöksverksamhet med en ettårig journalistutbildning som påbyggnad på annan högskoleutbildning. Man säger att en sådan utbildning skulle ge möjlighet för vissa grupper studerande att fullfölja relativt omfattande akademiska studier med en speciell ämnesinriktning. Utskottsmajoriteten anser, liksom statsrådet, att det ligger ett värde i att det till journalistlinjen rekryteras personer med kunskaper inom skilda områden. Det bör, enligt utskottsmajoriteten, vara möjligt med någon form av kvotering vid antagningen till den nuvarande utbildningen. Av propositionen framgår det också att UHÄ avses få regeringens uppdrag att utreda frågan. Vidare bör frågan om journalistutbildningens utveckling bedömas i samband med lösningen av utbildningsfrågorna inom områdena information och kommunikation. Detta är mycket viktigt. Mångfalden är viktig, sade Birger Hagård, och däri kan man instämma. Den snabba tekniska utvecklingen påverkar även journalistutbildning och informationsområdet i stort. Vi anser att det är svårt att bedöma frågan om inrättande av en försöksverksamhet med en påbyggnadslinje som ger 40 poäng. Remissvaren har berörts. Visserligen var många svar positiva, men de som var negativa kom från de närmast berörda intressenterna, t.ex. Journalist förbundet och linjenämnderna för journalistlinjerna i Stockholm och Göteborg. Detta kan man inte blunda för. Folkpartiförslaget innehåller ingenting om finansiering av planeringskostnaderna för den föreslagna försöksverksamheten. Moderaterna föreslår en försöksverksamhet, men i samma andetag föreslås att ett reservationsanslag på 189 220 000 kr. för budgetåret 1985/86 skall anslås för utbildning för kulturoch informationsyrken, vilket är 168 000 kr. mindre än vad som föreslås i propositionen. Det är värt att lägga på minnet att UHÄ beräknar att den föreslagna utbildningen skulle kosta 168 000 kr. Jag vill alltså understryka att vi anser att journalistutbildningens utveckling bör bedömas i samband med lösningen av utbildningsfrågorna inom områdena information och kommunikation. När det gäller konstoch formutbildningen anser vi också att det finns skäl för en geografisk breddning i vad avser de konstnärliga utbildningarna. Det är emellertid en dyrbar utbildning, som är svår att finansiera i dagens budgetläge. Det finns en reservation om medelsanvisning till danshögskolan, men dagens statsfinansiella läge gör att det inte finns utrymme för den medelsberäkning som behövs till danshögskolan. Låt mig, herr talman, starkt understryka att vi ser mycket positivt på dessa utbildningar, men til syvende og sidst gör det statsfinansiella läget att vi inte kan stödja förslagen i dag. Med detta, herr talman, yrkar jag avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan i övrigt.

Herr talman! Med tanke på att den tid som är utmätt för oss i riksdagen är något knapp skall jag försöka att fatta mig mycket kort. Jag skall bara konstatera att Iris Mårtensson säger att man inte får blunda för att Journalistförbundet och journalisthögskolorna hade en negativ syn på en försöksverksamhet med alternativ journalistutbildning. Men de talar ju i egen sak! Det är fråga om ett revirtänkande, och det kan knappast vara ett skäl för att avslå förslaget om försöksverksamhet — något som man eftersträvar praktiskt taget i resten av landet.
Herr talman! I utskottsbetänkandet säger utskottsmajoriteten att man anser att ytterligare överväganden erfordras innan man tar ställning till frågan om den försöksverksamhet med journalistutbildning som vi har pläderat för från folkpartiets, centerns och moderaternas sida. Jag ställer mig då frågan: Hur länge skall regeringen och riksdagens socialdemokrater fundera på detta? När kommer ni fram till vad ni egentligen tycker? Såvitt jag förstår innebär denna formulering att de inte avvisar tanken på försöksverksamhet. Min raka fråga till Iris Mårtensson är alltså: När kan vi förvänta oss att socialdemokraterna har funderat färdigt på om de är beredda att släppa fram en försöksverksamhet?
Herr talman! I budgetpropositionen har den snabba tekniska utvecklingen angetts som ett skäl för att se hela informationsområdet i ett samlat perspektiv. Jag kan nämna att A-pressen var kritisk till förslaget om försöksverksamhet med journalistutbildning. Man ansåg att det skulle ge en alltför specialiserad utbildning, som främst tillgodosåg storstadspressens behov. Svenska journalistförbundet var också kritiskt till förslaget, vilket måste vara värt att beakta. Journalistförbundet sade bl.a. följande: Vi reserverar oss mot detta förslag och anser att frågan bör samordnas med övriga olösta frågor vad gäller utbildningar inom informationsområdet. Det är mycket viktigt att vi tar till vara just dessa synpunkter. Det är svårt att säga exakt när en försöksverksamhet kan komma till stånd, men vi låter detta ärende ha sin gilla gång, som alla övriga ärenden. Vi väntar och ser vilket förslag UHÄ kommer med, och sedan kan vi ta ställning till det.

Herr talman! Jag har inget yrkande men är tvungen att utnyttja några minuter av kammarens tid. Det gäller min, Lahja Exners och Bruno Poromaas motion 619 om utbildning av finskspråkiga skådespelare i Sverige. Eftersom någon finskspråkig linje i scenskolan inte ens tillfälligt är realistisk tänkte vi att en kvot skulle tillämpas för svensk-finskspråkiga elever. Vi inser att genomförandet av förslaget innebär svårigheter, men vi förstår däremot inte utskottets svar. Utskottet tycks inte förstå att utbildning av teaterintresserade finska invandrare i scenskolan inte har någonting med amatörskådespeleri att göra. En annan sak är att man givetvis bör satsa på utbildning av finskspråkiga amatörteatergrupper. Regeringen har ju reserverat extra medel för kommande budgetår för ett projekt i syfte att skapa barnoch ungdomsteater. Jag antar att personer som söker till scenskolor har ett intresse för teater, och om de varit verksamma i amatörteatergrupper utgör väl inte någon belastning. Utbildning av svensk-finsk-talande i scenskolan har som sagt inte med utbildning av aktiva i amatörteatergrupper att göra. Men på längre sikt gagnar dessa åtgärder samma sak, nämligen att man förstärker den finskspråkiga teaterverksamheten i Sverige. Ett av målen för denna verksamhet var ju att skapa en yrkesverksam finskspråkig teaterensemble bland de finskspråkiga invandrarna i Sverige.

Herr talman! Jag råkar ha ett förflutet som ger mig ett särskilt engagemang i frågor om journalistutbildning. Jag var en gång i världen på utredningsstadiet med och arbetade fram förslaget till det som 1962 blev de ettåriga journalistinstituten i Stockholm och Göteborg. Jag var med om att omvandla dessa till tvååriga högskolor. Jag var lärare i journalistik i Göteborg tills riksdagen började ta all min tid. Jag har varit aktiv journalist i 15 år. Med den bakgrunden blir man mer och mer förbluffad över den diskussion om journalistutbildningen som förts den senaste tiden. För mig är det helt obegripligt hur man t.ex. kan beskriva förslaget om en alternativ journalistutbildning som om det skulle gälla en förkortad utbildning. Det handlar ju om en utbildning på fyra år i stället för den nuvarande på två år. Hur man kan få fyra år till en förkortning jämfört med två år är för mig helt oförståeligt. Redan på 1950-talet när vi höll på med utredningarna fanns tankarna att vi egentligen behövde en journalistutbildning med en mycket grundligare akademisk förberedelse än den som kunde åstadkommas inom institutens och journalisthögskolornas ram. Jag tror att man vågar säga att endast tvånget att äntligen få fram någonting alls gjorde att det den gången gick att enas om den sammansatta praktiskteoretiska utbildning som instituten och journalisthögskolorna sedan dess har gett. Behovet av en annan utbildning fanns redan då. Vi kan i pressen använda nästan vilken utbildning som helst. Birger Hagård gav ett exempel, och jag kan ge ett annat. Min egen bakgrund —-i den mån jag kan tala om en akademisk bakgrund — innefattar ämnena litteraturhistoria, statskunskap, religionshistoria, teoretisk filosofi och semitiska språk. Det har varit en utmärkt grund att jobba i pressen på.

Konsten att göra tidningar kan svenska journalister. De kan det t.o.m. så bra och så lika att tidningarna blir alltmer lika för varje dag. Bristen gäller däremot basen av kunskaper — bildning och utbildning i vanliga skolämnen och fackämnen. Om vi tänker efter finner vi att vi praktiskt taget varje dag upplever att den basen på många håll är för svag. Det var någon här som sade att den alternativa utbildningen som den skisseras skulle bli en särskild utbildning för storstadstidningarnas behov. Det ligger mycket i det. Men vad är det för fel på det? Den svenska pressen är oerhört mångfasetterad. Det finns allting från små, en gång i veckan utkommande nyhetstidningar med något enda tusental exemplar i upplaga, till de stora dagstidningarna i de stora städerna. De har helt olika behov och intressen och helt olika möjligheter att anställa människor med olika utbildningsbakgrund. Vad är det för fel i att de tidningar och de etermedier som både behöver och anser sig ha råd med högt utbildade människor får tillgång till sådana och dessutom får tillgång till människor med den grundläggande utbildning i själva det journalistiska arbetet som man också bör ha rätt till? Man skall ändå komma ihåg att här handlar det inte heller i första hand om tekniska och praktiska ting såsom redigering, layout och allt vad det heter. Det lär man sig ganska snabbt ute på fältet. Jag vet inte riktigt hur det är i dag, men för några år sedan kunde man räkna samman den totala praktiska utbildningen vid journalisthögskolorna till en tid som motsvarade sex veckors tjänstgöring på redaktion. Mer var det faktiskt inte. Jag skall inte säga att det kan man ha eller mista, men det är inte heller det som är det viktigaste. Det viktigaste av de rent yrkesinriktade ämnena är sådant som källkritik t.ex. Jag minns att vi arbetade fram en alldeles särskild kurs i källkritik för journalister just i Göteborg. Sådant är oerhört viktigt. Alla möjliga analysformer, undersökningsmetodik och sådana ting behöver man kunna. Hantverket skall man också kunna, och det hinner man väl lära sig med en ettårig påbyggnadsutbildning. Herr talman! Jag kan uppriktigt sagt inte förstå varför någon är rädd för att som ett alternativ — det handlar ju inte om en ersättning — till den nu existerande journalistutbildningen försöka med en påbyggnad på en hygglig akademisk grundexamen. Också ett sådant alternativ behövs.
Herr talman! Jag begärde egentligen ordet för att replikera på Iris Mårtenssons senaste inlägg. Men låt mig först säga att Nils Carlshamre svarade för ett utomordentligt klokt inlägg alldeles nyss mot bakgrund av de erfarenheter han har. Jag vill bara tillägga att också landsortstidningarna och inte enbart de stora tidningarna i de stora kommunerna skulle ha stor glädje av välutbildade journalister med ordentliga ämneskunskaper. Det är ingen alldeles orimlig tanke att journalisterna på en tidning i en mellanstor kommun i Sverige har ungefär lika djupa ämneskunskaper som lärare på högstadiet. Jag tycker att den jämförelsen kan göras. Förslaget innebär att man skall kunna bygga på den ämnesutbildning man skaffar vid universitet och högskolor. Till Iris Mårtensson vill jag säga att jag inte riktigt förstod hennes argumentation. Hon argumenterade helt plötsligt mot det framlagda förslaget. I utskottstexten står ju att man är tveksam och behöver fundera ytterligare. Man får bestämma sig: Antingen skall man säga att man är emot förslaget och argumentera för det eller också säga att man behöver ytterligare rådrum för att fundera. Sedan skall man tala om när man kan tänkas ha funderat färdigt. Men man kan inte säga dessa båda saker samtidigt. Till sist sade Iris Mårtensson att vi får se vad UHÄ kommer att säga och att ärendet får ha sin gilla gång. Ja, men poängen är just att UHÄ har sagt sitt. Ärendet har ju haft sin gilla gång. Det är UHÄ som har föreslagit försöksverksamheten, så det argumentet förstår jag över huvud taget inte alls.
Herr talman! I budgetpropositionen har den snabba tekniska utvecklingen angetts som ett skäl till att vi skall se hela informationsområdet i ett samlat perspektiv. Bredden i rekryteringen är väl tillgodosedd. Omkring hälften av dem som i dag anställs inom journalistyrket kommer dit på andra vägar än via journalisthögskolan.

Herr talman! Försurning av luft och vatten har framkallat ett stort antal yrkanden i vår riksdag. I det betänkande som vi nu skall behandla är de koncentrerade till 98 yrkanden på 50 sidor. Eftersom det är ett ytterst allvarligt problem, som i allra sista hand gäller våra möjligheter att över huvud taget existera på vår jord, är det väl snarast ägnat att förvåna att inte frågekomplexet har varit uppe till debatt för länge sedan. Det borde redan ha gett upphov till en långt livligare debatt än den som nu förs. Även om jag förstår den besvikelse som på naturvårdshåll har visat sig till följd av en, som man där menar, för litet offensiv proposition, innehåller likväl denna proposition flera förslag till konkreta åtgärder. Måhända hade man hoppats att regeringen klarare hade sagt ifrån att den billiga energins tid nu ohjälpligt är förbi. Men frågan har trots allt fått en någorlunda god genomlysning, om än långt ifrån fullständig. Propositionen gör inget försök att skönmåla läget i vad gäller sjöar och vattendrag, grundvatten, skog och övrig växtlighet samt djurlivet. Åtgärder föreslås för att motverka vissa effekter av försurningarna, men inte på långt när tillräckliga. Ännu saknas någonting så grundläggande som en konsekvensanalys. Det saknas med andra ord bedömningar av åtgärdernas effekt på naturen och på dennas olika ekosystem. När det gäller utsläppens nivå anser vi att denna lämpligen bör sättas till en sådan höjd som naturen långsiktigt kan ta emot utan att skadas. Vi har därmed kommit fram till att det gränsvärde för försurning av grundvatten om 0,5 gram per kvadratmeter och år som formulerades av den internationella försurningskonferensen Miljö 82 i Stockholm bör vara lämpligt. Det är här som det är så viktigt med en konsekvensanalys. Vi är något förvånade över att socialdemokraterna, som annars vill utfärda direktiv och regleringar i vartenda skrymsle av det mänskliga livet, inte velat vara med där. Men vi andra vidhåller vår reservation nr 1, till vilken jag härmed yrkar bifall. Det är viktigt att vi kommer i gång med analysen, så att vi inte vidtar åtgärder som på längre sikt kanske binder oss eller får oss att tro att läget är bättre än det i själva verket är. Det hart.ex. framskymtat på några håll att de utsläpp av kväveoxider som skall minskas med 30 96 fram till 1995, enligt vad som står i propositionen, i själva verket inte kommer att minska med mer än 5 90. Detta sagt bara som ett exempel på vad en konsekvensanalys bör kunna ge oss upplysning om. Det lär för övrigt härvidlag bli hälsosamt med en kartläggning av relevanta procenttal. Nu får man ofta det intrycket att en viss sammanblandning mellan de olika procenttalen sker. Anledning finns att här påpeka att vi i utskottet varit i stort sett eniga om det mesta när det gäller målet. Men motsättningarna har, som så ofta, i stället gällt vägen till målet. Den saken kommer Ivar Virgin att behandla efter mig. Innan jag själv går vidare vill jag passa på att i förbifarten yrka bifall till centerreservationen nr 15. Moderaternas representanter i utskottet råkade tydligen, liksom vår gamle kollega Homeros, slumra till ett tag. Än en gång yrkar jag bifall till reservation nr 15. Jag hoppas att centerpartiet kan överleva det. Jag skall nu ägna några ord åt kalkningens långsiktiga effekter. Det förefaller som om man på sina håll anser att om man bara har spritt ut en mängd kalk i försurningshotade marker eller vatten är allt gott och väl. Men tyvärr är det inte så. Jag skall därför i mycket grovt förenklade ordalag försöka bena ut vad det är som händer vid försurningen. Hittills har vi mest talat illa om svavelsyrenedfallet, och det med rätta. Men med tiden har vi nog kommit underfund med att vi ganska ordentligt har underskattat kväveoxidernas verkan. Just nu talar jag emellertid om försurningen som ett kollektivt begrepp och om dess kollektivskuld. Den kollektiva försurningen frigör en del metaller som vi helst velat se bundna i en eller annan form. Det är för att nå det målet som vi kalkar. Härvidlag binder kalken de försurande ämnena kemiskt och kanske också — jag vet inte så noga —- katalysatoriskt. Men det går inte att därmed slå sig till ro. Det kommer nya sura nedfall, och för att hålla dem på mattan måste nya kalkningar ske, osv. Har jag börjat kalka måste jag fortsätta därmed. Om jag slutar med kalkningen frigörs plötsligt de bundna ämnena, och vi får en försurningschock, som vi inte riktigt vet hur den kommer att te sig. Därför är en utredning, sådan som den vi har begärt i reservation nr 18, så viktig, medan vi ännu har kvar någon handlingsfrihet. Jag yrkar således bifall till reservation nr 18. Som jag hoppas står klart för kammarledamöterna är det här behandlade området inom vårt samhälle långt ifrån färdigutforskat. Vi är emellertid inte överens om organisationen. Jordbruksministern och utskottsmajoriteten med honom anser att huvudansvaret för samordningen av försurningsforskningen bör ligga hos naturvårdsverket och vill därför inte vara med om att föra forskningsanslagen till fakultetsanslagen som vi borgerliga har yrkat på. Vi reservanter menar först och främst att forskningsanslagen skall vara fakultetsanknutna och fakultetsstyrda, inte minst därför att man vid Lantbruksuniversitetet har utarbetat ett forskningsprogram om luftföroreningarnas inverkan på skogen. Eftersom vi inte kan ansluta oss till regeringsförslaget, med dess risk för dubbelorganisation, yrkar jag bifall till reservation nr 20. Och för att ingen punkt må falla bort yrkar jag sammanfattningsvis bifall till reservationerna nr 1, 4, 5, 6, 8, 15 och 18.

Herr talman! I likhet med Hans Wachtmeister vill jag understryka vikten av den här frågan. Det är en ödesfråga för oss att klara av detta med försurningen och luftföroreningarna. Hans Wachtmeister sade också att vi har varit ganska eniga när det gäller det här betänkandet. Men där håller jag inte med honom riktigt lika mycket, för jag anser att den proposition som regeringen har lagt visar på en alltför stor handlingsförlamning — en handlingsförlamning som jag tycker är både oförståelig och oacceptabel. Frågorna är alltför viktiga för att man skall kunna gå så här försiktigt fram. Som sagt: Detta är en av våra viktigaste frågor. Vi har ju blivit förvarnade genom att våra sjöar har dött. De har försurats, fisken har försvunnit. Vi har för all del kalkat i sjöarna för att i någon mån råda bot på försurningen. Härvidlag har vi delvis också lyckats. Men det är ju bara ett uppehållande försvar och löser inte på något sätt problemen, och det är dem vi måste komma till rätta med. Detta har vi alltså inte gjort, och det har blivit ytterligare effekter. Vi har fått ett försurat grundvatten, och det har påverkat vattnet i våra brunnar, så att det ibland varit mindre tjänligt att dricka och att använda vid matlagning etc. Vi har också fått, och riskerar att få, en avsevärd minskning av växtfloran. Enligt en rapport som jag läste nyligen skulle ett hundratal växter — bl.a. då vårblommor samt vissa mossor och lavar — vara utrotningshotade på grund av försurningen. Särskilt så här i vårens tid måste man ju säga, att det skulle vara fruktansvärt om vi inte kunde gå ut och titta på blåsippor och annat i vår natur. Ytterligare en effekt är att skogen dör. Det är först då som man börjat att reagera runt om i världen. Vi har varit i Tyskland och tittat på det problem som har skapats där genom skogsdöden. Det problemet är på intet sätt löst. Fortsätter den här utvecklingen — och vi börjar redan se tendenser till att det föreligger risk för vår hälsa — har det gått så långt att vi som människor verkligen fått känna på luftföroreningarna. Jag kan i det sammanhanget läsa upp ett avsnitt ur en artikel i Dagens Nyheter för ett år sedan. Den handlar om Svante Odén. Han var ju den som slog larm om det här med försurningen. Det står: ”Den förödande inställningen att naturen är en oändlig soptipp för allsköns utsläpp, den börjar nu ge effekt. En långsamt smygande förgiftning har lett till att vi knappt kommer ihåg hur ren luft luktar. Det är en anpassning till döden som är otäck, dundrar professor Svante Odén, försurningsdebattens initiativtagare.” Det här är faktiskt någonting som vi måste ta hänsyn till och beakta, och även ha med när vi planerar åtgärder. Chefen för naturvårdsverkets utvecklingsoch informationsavdelning Göran Persson har också framfört idéer om att man borde sätta målen betydligt högre. Målet 30 26 minskning av svavelutsläppen som man har ute i världen är alldeles för lågt. Detta räcker inte — man måste sätta målet betydligt högre. Det har också höjts många röster mot denna utveckling. Från centerpartiets sida hade vi redan i en motion 1984 lagt upp ett program för hur man skulle kunna komma åt problemen. Svante Lundkvist tillsatte generaldirektörsgruppen för att på det sättet visa sin handlingskraft och sin handlingsförmåga. Gruppen skulle jobba snabbt. Den jobbade under förra året och lade fram ett betänkande. Det var naturligtvis med ganska stora förhoppningar vi emotsåg den proposition som skulle komma, och förväntningarna var stora. Vi trodde att man då också skulle komma med förslag som innebar att vandringen mot en bättre balans i naturen påbörjades — ett ekologiskt tänkande som bättre stämmer överens med vad som är möjligt. Men besvikelsen blev stor när propositionen kom. Förslagen var ganska få, och de var otillräckliga. I många fall innebar skrivningarna i propositionen att vi får vänta och se vad som händer. Det har vi inte råd med i den situation som vi nu befinner oss i. Under den tid då Anders Dahlgren hade ansvaret för dessa frågor i regeringen intog Sverige en tätposition i Europa och drev på arbetet. Nu riskerar vi att förlora den positionen — ja, vi har förlorat den — för nu avser regeringen att lägga sig i kölvattnet på EG och vad som där görs, framför allt när det gäller avgasreningen för bilar. Regeringens målsättning är alltså för låg. Man avser att minska svavelutsläppen med 65 9o från 1980 års nivå, och det låter ju i och för sig bra. Men om vi vet att ungefär 60 960 redan har klarats, måste vi ju säga oss att det inte är särskilt mycket kvar. Målsättningen är således inte särskilt hisnande. Minskningen med 30 96 när det gäller kväveoxider är heller inte tillräcklig. Från centerpartiets sida har vi föreslagit att de riktlinjer som drogs upp av konferensen Miljö 82, och den expertgrupp som där arbetade, när det gäller vad naturen långsiktigt kunde tåla, skall vara riktmärket. Vi måste ha en avvecklingsplan för de försurande utsläppen, så att vi når dit inom rimlig tid. Det gör vi inte med det förslag som regeringen har lagt. Vi för vår del har då föreslagit att man skall minska utsläppen från koleldade och oljeeldade anläggningar. Man skall minska svavelinnehållet i oljan, både den tjocka oljan och den tunna oljan. Vi vet att väldigt mycket av dessa föroreningar kommer utifrån — från andra länder. Detta kan vi naturligtvis påverka i betydligt mindre utsträckning. Vi vet emellertid också att många av dessa länder har ekonomiska problem då det gäller att göra de förbättringar som krävs, och därför har vi föreslagit att det skulle inrättas en luftvårdsfond, som de här länderna skulle kunna få lån och bidrag från. Då det gäller de två sistnämnda sakerna — en lägre svavelhalt i oljan och en luftvårdsfond — måste jag tacka utskottets ledamöter för att de framsynt har gått på en kärvare linje och ställer större krav än vad regeringen gör. Man vill också ge regeringen i uppdrag att ta initiativ till att starta en sådan luftvårdsfond. På den punkten har vi blivit tillgodosedda vid utskottsbehandlingen av frågan. Energipolitiken har en avgörande betydelse för hur mycket utsläpp vi får. Den energipolitik som förts under de senaste åren har inneburit en minskad användning av fossila bränslen, vilket betytt väldigt mycket för att minska utsläppen. Här har vi från centerpartiet ställt ytterligare krav på att använda alternativa bränslen. Detta skall jag inte gå närmare in på nu, eftersom vi så småningom kommer att få en energiproposition där den här frågan behandlas. Det är också väldigt viktigt att vi ökar forskningsinsatserna för att klara ut orsak och verkan och för att kunna få de resurser som krävs. Lantbruksuniversitetet har utarbetat ett forskningsprogram för detta område. Vi anser att det är ett minimikrav att programmet genomförs. Vi har därför föreslagit att man skulle tillskjuta mer pengar för att kunna genomföra det och för att genomföra fler inventeringar, så att vi vet hur situationen är. Det har nämligen visat sig t.ex. i Västtyskland att när man verkligen börjat undersöka hur tillståndet är för skogarna, har man kommit fram till ganska chockerande resultat. Situationen är betydligt sämre än vad man anade. Utvecklingen går dessutom fort. Vidare är det viktigt att vi har en information om detta. Därför bör och skall mer pengar satsas för information till allmänheten, gärna genom de ideella organisationer som är verksamma på detta område. Vi har talat mycket om svavelutsläppen och gjort svavlet till den stora boven. Men även kväveoxiderna har stor betydelse. Två tredjedelar av kväveoxiderna i Sverige kommer från bilavgaserna. Det är därför förvånande att man från regeringens sida inte nu snabbt ställer krav på förbättrad avgasrening, vilket snabbt skulle ge goda resultat. Man lägger sig, som jag tidigare sade, i kölvattnet på EG. Eftersom vi nu kan se att EG:s målsättning inte ligger närmare i tiden än en bit in på 1990-talet, är det bekymmersamt att man gjort på detta sätt. Tidigare har socialdemokraterna ofta kritiserat moderaterna för att de har haft den inställningen att vi måste följa EG:s planering när det gäller bilavgaserna. Nu har man sällat sig till moderaterna i den här frågan. Det beklagar jag verkligen. Regeringens förslag innebär att vi inte tar till vara de tekniska möjligheter som redan finns. Både Volvo och Saab gör redan ungefär en tredjedel av sina bilar med denna typ av rening. Det gör man därför att man skall kunna sälja bilarna på de marknader där sådana krav ställs. Vi står inte ensamma med dessa krav, utan väldigt många ställer sig bakom våra krav. Jag kan citera Aftonbladet från den 27 mars 1985. Där skrivs: ”Centerpartiet har i sin miljöpolitiska motion föreslagit obligatorisk avgasrening enligt de skärpta kraven redan från 1987. Regeringen bör göra allt för att se om det är möjligt. ——- Backa inte om avgasreningen, Svante Lundkvist. Gör en rejäl rivstart framåt i stället!” Så uppmanar alltså Aftonbladet jordbruksministern. Det har inte blivit något resultat av detta, såvitt jag kan se. Samma uppmaning får Svante Lundkvist från Broderskapsrörelsen i Skövde. Även Vi Bilägare har skrivit att bilägarna självfallet ställer upp för en renare miljö. Också bilisterna är människor med familj och barn som behöver andas ren luft, säger man. Kraven är alltså samstämmiga. Man kräver beslut nu. Det är inte så att de inom bilindustrin som skall göra och sälja bilarna är opåverkbara. Vi som politiker måste också vara beredda att fatta beslut och tillgripa lagstiftning om det är nödvändigt. Jag kan visa en broschyr som Volvo har gjort och skickat ut till Tyskland. På omslagssidan skriver man: Volvo visar på säkerhet. För dig och omgivningen. På broschyrens första sida finns ett träd som är symbolen för ”Rädda skogen” i Tyskland. När man ser att det ställs krav dels från dem som skall köpa bilarna, dels från andra människor samt dels från samhället, då är man villig att ställa upp och gör det också. Tekniken härför är ju tillgänglig. Det är också viktigt att få bort blyet ur bensinen. Centerpartiet har påvisat möjligheten att ersätta bly med en viss mängd etanol för att på det sättet klara ett något högre oktantal än annars. Dessutom ersätts på det sättet en del importerat bränsle med svensktillverkat. Det finns alltså ganska mycket övrigt att önska, och det tyder också antalet reservationer på. Låt mig avslutningsvis yrka bifall till centerreservationerna. Det gäller först reservation 1 där vi tar upp målet för miljöarbetet och minskningen av svavelutsläppen. Jag yrkar bifall till reservation 4 där vi ställer skärpta krav när det gäller utsläpp från koleldade anläggningar. I reservation 6, som jag yrkar bifall till, vill vi få till stånd en utredning om svavelavgifter för att på det sättet stimulera till ökade satsningar från företagen på detta område. Vidare yrkar jag bifall till reservation 7, där vi ställer ett mer långtgående krav beträffande kväveutsläppen än vad regeringen gör. Vi vill få till stånd en halvering på 1990-talet, medan regeringen stannar vid 30 96. I reservation 9, som jag också yrkar bifall till, tar vi upp frågan om avgasrening och blyfri bensin. Jag yrkar bifall till reservation 10, där vi kräver åtgärder mot de tunga dieselbilarna. I reservation 13, som jag också yrkar bifall till, kräver vi att man litet bättre skall studera kväveutsläppen från flyget. Jag yrkar bifall till reservation 15, som tar upp frågan om att avskaffa 5:3-bidraget. Vi känner oss inte alls generade över att Hans Wachtmeister yrkar bifall till vår motion. Den har mycket gemensamt med Hans Wachtmeisters sätt att se på dessa frågor. Jag skulle välkomna om fler moderater hade samma inställning som Hans Wachtmeister i dessa viktiga frågor. Reservation 18 yrkar jag också bifall till. Den gäller kalkningens långsiktiga effekter. Jag yrkar bifall till reservation 20 om forskningsmedlens destination och hur man använder dem. Slutligen yrkar jag bifall till reservation 22 vad gäller anslag till åtgärder mot försurning, där vi således vill ha mer pengar. Centerpartiet har också avgett ett särskilt yttrande i vilket särskilt påpekas vikten av att vi utomlands låter bli känt vilka tekniska landvinningar som vi har gjort på detta område. Jag tycker det är viktigt att understryka det och att även låta våra ambassader i dessa länder öka bevakningen på området. Herr talman! Med detta har jag framfört mina synpunkter och yrkat bifall till de reservationer som centerpartiet har framlagt.